Herr talman! Konstitutionsutskottets betänknade nr 28, som vi nu skall behandla, gäller vissa vallagsfrågor, såsom reglerna för tilldelning av valsedlar, ändrade regler för registrering av partibeteckning och för poströstning i kyrkofullmäktigeval samt förfarandet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland vid årets vali enlighet med vad som gällde vid 1982 års val. Om samtliga dessa frågor råder inga skiljaktiga meningar inom utskottet. I betänkandet behandlas emellertid några motioner av vilka två har föranlett reservationer. Det gäller dels en motion av Bertil Fiskesjö m.fl. angående ändrade villkor för budröstning vid allmänna val, dels en motion av Per-Olof Strindberg i vilken föreslås generell möjlighet till brevröstning för röstberättigade som vistas i utlandet. När det gäller frågan om budröstning, så kommer motionären själv att tala för den gemensamma borgerliga reservationen. Jag nöjer mig därför med att här helt kort fastslå, att vi moderater helt stöder de synpunkter och krav som framförs i motionen och som också redovisas i reservation nr 2, som jag alltså yrkar bifall till. Frågan om brevröstning har utretts av 1983 års rösträttskommitté och finns redovisad i kommitténs huvudbetänkande Rösträtt och medborgarskap . Kommittén konstaterar att det administrativt inte utgör något större problem att hantera brevröstningen. Den skulle öka många människors möjlighet att delta i valen, vilket särskilt gäller för dem som har långt avstånd till närmaste röstmottagningsställe och för dem som är bosatta inom områden där endast ett fåtal utlandssvenskar befinner sig, där en särskild röstmottagning därför skulle bli alltför dyrbar och praktiskt svår att genomföra. Kommittén uttalar också att brevröstningen även för andra väljargrupper skulle innebära ett enkelt röstningsförfarande. Ur granskningsoch kontrollsynpunkt skulle det givetvis vara enklast, anför man, om brevröstningen utvidgades till att gälla generellt. Dessa röster skulle vid sammanräkningen kunna hanteras på samma sätt som övriga förtidsröster. Som enda egentliga nackdel med brevröstningen anför kommittén de svårigheter som skulle kunna uppstå i samband med postgången och som skulle kunna medföra en betydande andel underkända röster. ”Svinn”, säger man, skulle uppstå både på grund av förkomna röstkort och på grund av förkomna brevröster. Man redovisar också riksskatteverkets bedömning av försöksverksamheten med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland i samband med 1982 års val. Enligt denna redovisning blev andelen underkända röster alltför stor, nämligen 11 26. Riksskatteverket anser att en viss minskning av antalet underkända röster bör kunna ske på sikt men tror inte att det går att komma ner till samma andel som vid annan, traditionell förtidsröstning. Trots att rösträttskommittén således har redovisat en rad starka skäl för en generell brevröstning anser den likväl inte tillräckliga skäl föreligga för ett permanent införande av brevröstningsförfarandet. Det är främst bedömningen att alltför många röster skulle underkännas som ligger bakom det ställningstagandet. Kommittén var dock inte enig. Den moderate ledamoten Per-Olof Strindberg reserverade sig mot detta ställningstagande. Majoriteten i konstitutionsutskottet delar tyvärr rösträttskommitténs uppfattning och vill således inte medverka till att svenska medborgare i utlandet får reella och/eller förbättrade möjligheter att utöva sina lagliga rättigheter. Eftersom det är den förmenta risken för ökat antal underkända röster som ligger bakom utskottsmajoritetens ställningstagande, kan det vara lämpligt att redovisa några av de skäl som medförde underkännande vid 1982 års försöksverksamhet. Sammantaget var det 241 brevröstningsförsändelser som underkändes. 15 hade använt andra omslag och kuvert än de som föreskrivits av riksskatteverket. 13 kom in för sent. I 58 saknades röstkort. 48 ytterkuvert var felaktigt eller bristfälligt ifyllda. 22 hade använt mer än ett ytterkuvert. 7 försändelser var för tidigt iordningsställda. 28 hade avlämnat röster även i val där rösträtt ej förelåg. Med bästa vilja i världen kan jag inte finna att de redovisade skälen för underkännande verkar särskilt imponerande eller svåra att bemästra. I några av fallen anser jag dem t.o.m. vara tvivelaktiga, t.ex. när det gäller att ha använt fler än ett ytterkuvert och beträffande för tidigt iordningställda försändelser. I samtliga fall är det emellertid endast fråga om att förbättra informationen och anvisningarna. Det kan ju ändå inte vara särskilt svårt eller omständligt att på ett enkelt och lättfattligt sätt redovisa de gällande bestämmelserna. Erfarenheterna från 1982 visar ju vad det särskilt gäller att informera om. För oss moderater är det en självklarhet att så långt möjligt är underlätta för utlandssvenskarna att utöva sin rösträtt. Att ekonomiska skäl och tidsskäl skulle lägga hinder för någon att utnyttja sin rösträtt är djupt otillfredsställande. Genom att införa brevröstningen elimineras dessa hinder. Den innebär också ett alternativ i röstningsförfarandet, som med säkerhet är gynnsamt för många. Den enskildes frihet ökar. Därtill kommer att brevröstningen också kommer att medföra minskad arbetsbelastning på utlandsmyndigheterna, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för statsverket. Herr talman! Fördelarna och vinsterna, särskilt i rättslig bemärkelse, med en generell brevröstning är helt överlägsna de brister som möjligen kan påtalas i sammanhanget. Alla skäl talar således för att riksdagen beslutar i enlighet med vad som föreslås i reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Vi har från centern inga invändningar mot de förslag som läggs fram i den nu behandlade propositionen och som tillstyrks av konstitutionsutskottet. Det är bra att även små partier nu kommer att få tilldelning av valsedlar på samma villkor som större och att de får sina listor utlagda i anslutning till vallokalen på samma sätt som andra partier. Vad man möjligen kan vara bekymrad för är den samtidiga neddragningen av antalet tilldelade valsedlar från fem omgångar till fyra. Det minskar onekligen partiernas möjligheter att gå fram med mer än en listtyp i valkretsen. Som vi hörde nyss är enigheten bakom propositionen inte total. Moderaterna vill vidga möjligheterna till brevröstning, vilket Hans Nyhage talade för. Utskottsmajoriteten, som vi centerpartister ingår i, avstyrker detta. Det är ju så, som Nyhage redovisade, att brevröstning i ett val har prövats i Västtyskland, som märkligt nog inte tillåter röstning på konsulat och beskickningar. Nu skall vi enligt propositionens och utskottets förslag fortsätta med denna brevröstning även i valet i höst. Den viktigaste anledningen till att vi inte nu vill gå med på en utvidgning till andra länder är att redovisningen för 1982 års val visar att en mycket hög procent av rösterna blev kasserade. Det var alltså inte en helt lyckad metod, men vi har ju inte annat att tillgå just när det gäller Västtyskland. Det är ur de röstandes synpunkt mycket säkrare att rösta på de vanliga valställena i alla de länder där detta är tillåtet. Jag vill för min del gärna tillägga att detta inte innebär att tanken på en utvidning av förfarandet definitivt skall avskrivas. Det kan ju tänkas att vi på grundval av de erfarenheter som vi får från röstningen i Västtyskland och ytterligare eftertanke så småningom kan komma fram till former för brevröstning som gör att kassationsprocenten går ned kraftigt. Men det är onekligen en mycket viktig omständighet att själva förfarandet blir sådant att rösterna kan godkännas. I samband med att jag berör utlandsröstningen vill jag notera att socialdemokraterna dess bättre inte drivit igenom det utredningsförslag man tagit fram om att beröva utlandssvenskar rösträtt. Oppositionen mot detta förslag blev tydligen för stark. I utskottsbetänkandet behandlas också en centermotion där vi kräver en viss uppstramning av den s.k. budröstningen. Även här gäller det säkerheten vid röstningen. Det är inte fråga om någon inskränkning i medborgarnas möjligheter att rösta, utan om förslag som är ägnade att säkerställa att röstavgivningen går till på ett korrekt sätt. Det är missbruk av budröstningen som vi vill komma åt. Erfarenheten visar nämligen att budröstningen kan innebära frestelser för politiskt aktiva att påverka partivalet i själva valhandlingen. De fall som uppmärksammats har främst gällt intagna på vårdanstalter, men det har också inträffat andra fall. Några uppenbara missbruk har beivrats av domstolar, och det har t.o.m. förekommit omval. Det är naturligtvis inte bra att fusk kan förekomma. Valhandlingen är viktig, och det är den röstande själv som skall avgöra på vilket parti rösten skall läggas. När vi upptäcker brister av det här slaget bör vi försöka rätta till dem så gott det går för att förebygga missbruk. En uppenbar brist som vi upptäckt är att det råder stor osäkerhet om vad som skall avses med vårdare i vallagens mening. Som bekant kan vårdare enligt vallagen tjänstgöra som röstavlämnare för en eller flera röstberättigade som själva är förhindrade att ta sig till vallokal. Men vem som skall anses vara och av röstmottagaren accepteras som vårdare är inte närmare angivet. I princip kan vem som helst uppge sig vara vårdare för andra röstberättigade och därmed bli godtagen som bud. Valförättarnas möjligheter att göra någon kontroll är i det närmaste obefintlig, och vid överklagande är det nästintill omöjligt att kunna fastlägga vad som verkligen har förekommit. Det är detta som vi med vår motion vill ändra på. Vi vill att det i vallagen skall införas en definition av begreppet vårdare, på det sätt som anges i vårt lagförslag. Vi vill att det på valsedelsförsändelsen skall anges i vilket vårdnadsförhållande vårdaren står till väljaren. Det är bara att konstatera att det tyvärr inte har gått att nå enighet om detta förslag i utskottet. Folkpartiet och moderaterna stöder vårt förslag men inte den socialistiska majoriteten. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Till konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:28 om vallagsfrågor är, som redan påpekats, fogade två reservationer, och jag skall anföra några få synpunkter på dem. Moderaterna svarar ensamma för reservation 1 om brevröstning. Reservationen går ut på, som vi har hört, att moderaterna vill införa brevröstning som en generell möjlighet för utlandssvenskar. Utskottsmajoriteten delar emellertid den uppfattning som tillkommit efter utvärdering av 1983 års rösträttskommitté, som finner att inte tillräckliga skäl föreligger för att föreslå att brevröstning skall införas permanent. Utskottets majorietet anser vidare att förfarandet med brevröstning bör användas endast i de fall då röstning vid svenska utlandsmyndigheter inte kan genomföras i något land. Det senare var fallet i Förbundsrepubliken Tyskland vid 1982 års val, och det föranledde en särskild ordning med brevröstning för de röstberättigade som vistades där. Jag yrkar avslag på reservation 1. Reservation 2 är gemensam för de borgerliga partierna, som i anslutning till bestämmelserna om budröstning vill ha, som vi har hört, ett slags precisering av begreppet vårdare, som förekommer i vallagen när det gäller budröstning. Reservanterna vill bl.a. att vårdare skall ange i vilket vårdnadsförhållande han eller hon står till väljaren. Majoriteten har avvisat liknande förslag tidigare, senast i anslutning till konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:10, och gör fortfarande samma bedömmning. Jag yrkar avslag även på reservation 2, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet.
Herr talman! Det var en mycket kortfattad motivering för majoritetens ståndpunkt från Yngve Nyquists sida. Jag utgår från att Yngve Nyquist, lika väl som vi andra, vill att det skall gå korrekt till vid valen. Nu har vi erfarenheter som visar att det inte alltid gör det. Vi har också erfarenheter som visar att just användningen av vårdare som bud ger problem. Jag vill fråga Yngve Nyquist: Vad är det för fel på de förslag som har framlagts i reservationen och som syftar till att rätta till välkända brister i den nuvarande ordningen?
Herr talman! Reservanterna pekar på de rena missbruksfallen, men dessa har, herr Fiskesjö, blivit beivrade genom beslut av domstol. Utskottet har understrukit vikten av att partiernas värvning och budröstning skall hållas klart isär. De nämnda rättsfallen kommer säkert att bidra till att det blir så, och valarbetarna blir med all säkerhet orienterade om de här sakerna.
Herr talman! Det är klart att det är mycket bra att missbruk — åtminstone i vissa fall — blir beivrat. Fattas bara annat, om missbruket blir känt. Men risken är att det försiggår mycket som aldrig blir känt och som heller aldrig blir beivrat. Enligt min bestämda mening är det bättre att förebygga missbruk genom vettiga regler än att i efterhand försöka beivra det missbruk som uppkommer på grund av att reglerna inte är tillfredsställande.
Herr talman! Som jag nyss nämnde har frågan behandlats så sent som i höstas. Från vårt parti anförde vi då synpunkter på den, och jag kan inte se att situationen på något vis har ändrat sig sedan dess. Jag anser att vi bör avvakta till det val vi skall ha i höst. Sedan får vi se om det verkligen finns skäl att gå så långt som reservanterna önskar.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1984/85:45 behandlas reavinstoch förmögenhetsbeskattning av bostadsrätter och aktier samt kravet om återinförande av skattereduktion för aktieutdelning. Centern anser att realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter skall vara lika med den som gäller för småhus. Den nya realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter grundades inte på några bostadspolitiska överväganden. Realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter kan inte avskiljas från de skatteregler som gäller i övrigt på bostadsmarknaden. Småhusägande och bostadsrätt har många likheter. Man satsar eget kapital i boendet. Sparandet i egen bostad är värdefullt ur samhällets synpunkt. Då bör också beskattningsreglerna vara likartade. Så är inte fallet. Realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter skiljer sig på avgörande punkter från vad som gäller för ägda småhus. Framför allt saknas regler om indexuppräkning och uppskov med beskattningen. Det här kan leda till stora svårigheter för den barnfamilj som behöver en större bostad eller för den som av arbetsmarknadsskäl måste byta bostadsort. I de fallen slår de nuvarande reglerna hårt och orättvist. De missgynnar dem som bor i bostadsrättslägenheter. Detta måste vara fel. Skattereglerna bör vara likformade. Därför yrkar vi i reservation nr 3 att riksdagen hos regeringen begär ett förslag som innebär att reglerna om realisationsvinster på bostadsrätter skall utformas så att villkoren blir desamma som för småhus. I centermotionen 1486 tas flera viktiga frågor upp om beskattningen av bostadsrättsföreningar och deras delägare. Eftersom bostadskommitténs slutbetänkande avlämnas inom den närmaste tiden, avstår vi nu från att ställa något yrkande i dessa frågor. I reservation nr 6 yrkar vi att den särskilda skattereduktionen för mindre aktieutdelningar som infördes 1980 återinförs. Den infördes för att lindra dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, stimulera aktiesparandet och därmed ge ökade möjligheter för näringslivet att anskaffa riskvilligt kapital. 1982 avskaffade den socialdemokratiska regeringen dessa regler. Det var en av flera åtgärder för att missgynna det enskilda aktiesparandet. Mot den bakgrunden är det naturligt att hushållens andel av aktieinnehaven minskar. Denna utveckling bör snarast brytas. Återinförandet av skattereduktionen för aktieutdelningar är en stimulans som direkt riktar sig till hushållens sparande i aktier. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Hushållssparandet är en viktig del i vår samhällsekonomi, och det är nödvändigt att det ökar. Statens stora lånebehov för att täcka budgetunderskottet ställer stora krav på kapitalmarknaden. Det är också viktigt att näringslivets behov av riskvilligt kapital kan tillgodoses. Det innebär att det produktiva sparandet måste stimuleras. Utvecklingen under de senaste åren har väl i stället visat ett ökat intresse för improduktiva investeringar, i diamanter, konst, antikviteter och andra samlarobjekt. Dessa är ju fria från beskattning. Denna utveckling är naturlig med tanke på de försämringar i beskattningen som regeringen gjort under de senaste två åren. Detta gäller inte minst aktiebeskattningen. Aktiesparandet är till nytta både för den enskilde och för samhället. Den enskilde kan genom aktiesparandet förbättra sin ekonomi. För samhällsekonomin är det en nödvändig del för att säkerställa näringslivets behov av kapital. Det är därför viktigt att den enskilde stimuleras till att spara i aktier. En förutsättning för detta är en rimlig och rättvis aktiebeskattning. Anställdas förvärv av aktier är en viktig del i aktiesparandet. Delägande i det egna företaget är positivt. Den utveckling som ägt rum under de senaste åren, där enskilt ägande av aktier minskar och en allt större andel ägs av institutioner, anser jag felaktig. Aktiemarknaden som utgör en så viktig del av vårt ekonomiska system skall ha en bred förankring hos den stora allmänheten. Vi hade här en positiv utveckling under Fälldinregeringarnas tid. Tyvärr har den utvecklingen nu brutits. Bolag, investmentbolag, stiftelser och aktiefonder har en lindrigare beskattning än privata hushåll. Arvsbeskattningens orimliga effekter har vi sett i några aktuella fall. Dödsbon har försatts i konkurs för att klara arvsskatten. Detta är helt orimliga regler. Det här är några exempel som visar hur nödvändigt det är med en översyn av aktievinstbeskattningen, som vi kräver i reservation nr 7. Kapitalvinstkommitténs utredningsuppdrag i fråga om aktievinster begränsar sig i huvudsak till att förenkla reglerna. Det är en angelägen åtgärd, men det räcker inte med detta. Det behövs en allsidig översyn av de grundläggande förutsättningarna för beskattningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6 och 7.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6 och 7. Jag kan åberopa vad de tidigare talarna sagt om reservationerna 3 och 6 och skall tala något om reservation 7. Utskottsmajoriteten skriver bl.a. ”att bred enighet råder om angelägenheten av att på olika sätt främja företagens möjligheter att anskaffa riskkapital och att ett brett intresse för aktiesparande är positivt”. Ett sådant påstående kan vi från folkpartiets sida skriva under, men vi drar tydligen andra slutsatser än majoriteten. Den enda logiska slutsatsen måste vara att när man vill uppmuntra aktieägande skall man se till, att aktieinnehav eller försäljning av aktier inte beskattas hårdare än andra kapitaltillgångar eller inkomster. I dag är det inte så. För att illustrera hur orimligt och ojämlikt realisationsvinstbeskattningen fungerar när det gäller försäljning av aktier jämfört med fastighet eller bostadsrätt har jag i en motion, nr 478, dragit fram ett mycket enkelt räkneexempel. Jag utgår från att alla ledamöter i skatteutskottet har läst motionen, även om det nästan inte verkar så ibland, och jag skall därför avstå från att läsa upp hela historien. Men låt mig i stället vända på den något. Om jag gick runt här i huset eller i staden och frågade dem jag mötte: Vad har 57 000 kr., 500 kr. och 21 750 kr. för gemensam nämnare? tror jag inte någon skulle ge mig det sökta svaret, som nämligen är att om man säljer eller realiserar en kapitalvara och får 200 000 kr. betalt för den, beräknas realisationsvinsten bli antingen 57 000 eller 500 eller 21 750 kr., beroende på vad man har sålt. Alla som inte är så insatta i vårt skattesystem som utskottets ledamöter skulle säkert tro att jag försökte komma med ett försenat aprilskämt, men det är tyvärr inte så. Det är tvärtom så, att beräkningen av realisationsvinster beror inte på den verkliga vinsten utan på tillgångens art. Vid försäljning av aktier för 200 000 kr. blir realisationsvinsten 57 000 kr., som man får betala skatt för. Om man säljer ett hus för samma summa blir vinsten 500 kr., och säljer man en bostadsrätt blir vinsten fr.o.m. i år 21 750 kr. Det finns många absurditeter i vår skattelagstiftning. Vi är alla skyldiga till en del av dem. Konkurrensen om vad som är mest oförklarligt är hård. Jag skulle vilja hävda att olikheten när det gäller beräkningen av realisationsvinsten vid försäljning av aktier och bostäder hör till det mest absurda. Det är därför jag har motionerat om en översyn av realisationsvinstbeskattningen. Jag tycker, herr talman, att det är rent obegripligt att utskottsmajoriteten tycks blunda för verkligheten. Det är desto underligare som utskottet normalt brukar vara ense om att beskattningsreglerna skall vara neutrala.

Herr talman! I de motioner från vpk som nu behandlas har vi föreslagit skärpningar av realisationsvinstbeskattningen. Det gäller i det här fallet både vid försäljning av fastigheter och vid försäljning av aktier. Dessutom föreslår vi i en motion att omsättningsskatten på aktier höjs från 1 till 2 96. Innan jag går in på sakfrågorna måste jag dock beröra hemställan i utskottsbetänkandet. Under mom. 4 behandlas omsättningsskatten på aktier. De motioner som där tas upp har alla moderater som motionärer, som vill slopa omsättningsskatten. Här borde rimligtvis också, herr talman, vårt yrkande om att höja omsättningsskatten ha funnits med. Det är fråga om motion 2387 yrkande 2 som finns med både i reciten och i utskottets motivering. Jag utgår från att kammarkansliet ombesörjer att detta rättas till under debattens gång. Annars hamnar faktiskt riksdagen i en situation där den behandlar argumenten men inte yrkandet. Så till sakfrågorna. Aktiespekulationen, eller som vissa föredrar att kalla det, aktiesparandet, är omfattande i vårt land. Omsättningen på aktiebörsen uppgår ju för närvarande till omkring 80 000 milj.kr. årligen. För bara fem år sedan var motsvarande omsättning 1 900 miljoner. Alltså på mindre än en femårsperiod har omsättningen gått upp med drygt 4 000 96. Det är i och för sig en onormal uppgång, men utmärkande är ju att omsättningen stannat kvar vid detta onormalt höga läge, trots att främst de borgerliga partierna ondgjorde sig över införandet av omsättningsskatten för några år sedan. Nu har tydligen de båda borgerliga mittenbröderna insett, i varje fall till en del, den stora orättvisan i att omsättningen på börsen var helt skattefri. Situationen har nu i viss mån om än mycket knappt förändrats. Från vpk:s sida har vi under en rad av år krävt införandet av just den här typen av beskattning. Vi har gjort detta från flera olika utgångspunkter, dels därför att vi ansåg att denna typ av verksamhet borde beskattas, dels ur ren rättvisesynpunkt. Det är framför allt ett rättvisekrav, menar vi, från alla de människor som inte har större inkomster än att de måste konsumera huvudparten av inkomsten och därmed också erlägga mervärdeskatt till skillnad från dem som har inkomster som de inte behöver konsumera helt utan även kan utnyttja inkomsterna till att spekulera i aktier, fastigheter och liknande. Det är dessutom från oss kommunister ett absolut krav att spekulation, oavsett om det gäller spekulation i aktier eller någon annan typ av spekulation, skall beskattas hårt, i högre grad än i fråga om inkomster av produktiv verksamhet, exempelvis arbete. Det är förvisso, även i Sverige, ett typiskt drag inom kapitalismen att man beskattar arbete hårdare än kapitalspekulation. Vi har föreslagit att omsättningsskatten på aktier i år skall fördubblas, från 1till2 90 men det innebär inte att vi för framtiden nöjer oss med denna nivå på beskattningen. Vi anser att den i framtiden bör vara väsentligt högre. I det här sammanhanget vill vi även ta upp förslag om skärpning av reavinstbeskattningen av bl.a. aktier. Det förhållandet att ett innehav av aktier varat minst två år medför att beskattningen vid en försäljning endast drabbar en mindre del av reavinsten kan från vår sida inte accepteras. Vi har föreslagit skärpningar, som innebär att 75 96 av reavinsten skall tas upp till beskattning. På så sätt skulle mer än maximalt 32 96 av reavinsten, som nu är gällande, tillkomma det allmänna i form av beskattning. De spekulationsvinster som uppkommer genom aktier har ju i sig inte någon grund i produktiv verksamhet, utan är mera uttryck för just spekulation. Därför finns det ytterligare motiv för en hårdare beskattning. Vi anför också i vår motion 471 att reavinstbeskattningen bör skärpas när det gäller fastigheter. Här har utan tvivel stora reavinster endast drabbats av relativt liten beskattning. Stora s.k. övervinster görs och har gjorts på fastigheter under en rad år, främst under samma period som de borgerliga partierna haft makten i regeringskansliet. Inte en ansats från de regeringarna att stävja detta med en skärpning av reavinstbeskattningen! Därför var det oväntat, men självfallet bra, när man härom veckan fick höra en moderat i en bostadsdebatt säga att det rätta är att ha en reavinstbeskattning som gör att det allmänna tar in skatt på övervinster. Det var som sagt oväntat, men det var bra att det kom. Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk-motionerna. Jag utgår också från att det ges tillfälle att ta ställning till våra krav på höjd aktieomsättningsskatt.

Herr talman! Betänkande 45 från skatteutskottet behandlar ett antal motioner, de flesta lämnade av borgerliga ledamöter. Gemensamt för dessa motioner är att man vill minska eller ta bort olika skatter, medan de två kommunistiska motionerna kräver skärpningar. I de borgerliga motionerna framförs krav på lindring av beskattningen i samband med försäljning av fastigheter, bostadsrätter och aktier, ett återinförande av skattereduktionen för aktieutdelningar och en översyn av aktievinstbeskattningen — naturligtvis i syfte att lindra beskattningen. Utskottet avstyrker samtliga motioner, och det har föranlett de borgerliga ledamöterna i utskottet att foga 7 reservationer till betänkandet, som nu har kommenterats av Bo Lundgren, Ingemar Hallenius och Karin Ahrland. Jag skall, herr talman, återkomma till reservationerna, men först kanske jag bör göra ett par mer allmänna reflexioner kring dem. För det första kan man säga att även vad gäller de områden av skattepolitiken som vi just nu behandlar kan man urskilja betydande oenighet mellan de tre borgerliga partierna. Exempelvis är moderaterna ensamma om att vilja ta bort omsättningsskatten på aktier och förändra reglerna vad avser fastighetsvinster. Centerpartiet och folkpartiet anför i sitt särskilda yttrande att det statsfinansiella läget inte möjliggör ett borttagande av omsättningsskatten eller andra lättnader i aktiebeskattningen. Herr talman! Om man företar en genomgång av olika betänkanden från skatteutskottet, så finner man ofta skilda uppfattningar från de borgerliga partierna. Om en borgerlig regering på nytt skulle få chansen, skulle den med stor sannolikhet även denna gång stupa på skattepolitiken. Nu får man hoppas att nationen förskonas från detta oblida öde. För det andra upplever vårt land, inte minst på grund av de sex borgerliga åren, ett statsfinansiellt rekonstruktionsarbete. Detta har inneburit uppoffringar för svenska folket. Att i ett sådant läge, där fortfarande så mycket återstår i arbetet med återuppbyggnaden av den svenska ekonomin, framlägga förslag i riksdagen om borttagande av omsättningsskatten på aktier, skattelindringar vid fastighetsförsäljning och återinförande av skattereduktionen för aktieutdelningar ter sig väl magstarkt. Men det visar med all önskvärd tydlighet vilka samhällsgrupper som de borgerliga, i första hand moderaterna, företräder. För någon vecka sedan behandlade vi i riksdagen skatteavdraget för fackföreningsavgifter. Det är ett avdrag som en vanlig löntagare kan tillgodogöra sig. Då agerade de borgerliga för ett slopande av skatteavdraget. I dag står de här och förespråkar skattelättnader för aktieägare. Men på sitt sätt är det bra att moderaterna så oförblommerat redovisar sin politik. Då vet ju svenska folket vad som skulle hända efter valet i höst, om olyckan skulle vara framme. Så några korta kommentarer beträffande reservationerna. I reservation 1 som gäller fastighetsvinster hävdar moderaterna att det blir svårt för den enskilde att förstå reglerna och använder detta såsom argument för ett avskaffande av desamma för att därmed mildra beskattningen. Får jag då påminna Bo Lundgren om att när rätten till indexuppräkning begränsades 1980 rådde politisk enighet om att beskattningsreglerna borde skärpas. Vid den tidpunkten tvingades moderaterna att ta ett visst ansvar, eftersom de ingick i den borgerliga riksdagsmajoriteten. Reservation 2 gäller egendomslivräntor. Där anser moderaterna att det finns risk för inlåsningseffekter, eftersom övergångsbestämmelserna skulle vara oklara. Utskottet har precis motsatt uppfattning och menar att det med de gamla reglerna faktiskt fanns större risk för inlåsningseffekter. Reservation 3 handlar om försäljning av bostadsrätt. Här anser reservanterna att skattereglerna skall utformas på samma sätt som för småhus. När dessa beskattningsregler utformades framhöll utskottet vikten av att reglerna blev neutrala. Det upprepar vi nu på nytt i betänkande 45, s. 10, tredje stycket. Jag avstår från att citera och hänvisar till vad utskottet anför i sitt betänkande. Det väsentliga, herr talman, är inte om reglerna är identiskt utformade utan att de i allt väsentligt ger samma skatteutfall. Om man klarar detta och samtidigt kan förenkla för de skattskyldiga skall man naturligtvis välja den väg som utskottet har valt. Dessutom förutsätter utskottet att regeringen noga följer tillämpningen och tar de initiativ som eventuellt kan visa sig erforderliga. Reservationerna 4-6 har jag redan inledningsvis kommenterat. Att minska skatteinkomsterna på det sätt som moderaterna föreslår är inte bara orättfärdigt utan även utmanande mot andra grupper i samhället. Det är inte människor som handlar med aktier som är de mest utsatta grupperna i dagens samhälle. Därför skall också de vara med och bidra till det ekonomiska återuppbyggnadsarbetet. Slutligen, herr talman, vill jag rikta mig till Tommy Franzén. Det är möjligt att någon motion inte har blivit riktigt avstyrkt. Jag tänker på motion 2387. Tommy Franzén hänvisar till mom. 4 i utskottets hemställan. Men mom. 8 handlar om en översyn av aktievinstbeskattningen.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

Herr talman! Jag noterar att Egon Jacobsson inte på något sätt berörde vikten av att vi kan bibehålla och öka det produktiva sparandet. Jag hänvisade till att utvecklingen under det senaste året har varit att det improduktiva sparandet har ökat. Med hänsyn till de stora anspråk som vi har på kapitalmarknaden, inte minst från statens sida, är det helt nödvändigt att det produktiva sparandet stimuleras och icke missgynnas. I det sparandet är aktiesparandet en viktig del, framför allt i hushållens sparande. Bara Aktiespararna har ju inemot 100 000 medlemmar. Det visar hur stort intresset är. Det gäller att man då utnyttjar de möjligheter till ett produktivt sparande som finns och att skattereglerna inte missgynnar ett sådant sparande. När det gäller bostadsrätterna säger Egon Jacobsson att skatteutfallet skall bli detsamma, men det är det som det inte blir med den nuvarande lagstiftningen. Egon Jacobsson vill framställa centerns budgetalternativ som orealistiskt. Låt mig då bara påpeka för Egon Jacobsson att centerns budgetalternativ innebär ett budgetunderskott som är 10 miljarder lägre än regeringens. Detta visar att vi har tagit allvarligt på frågan att bringa ned budgetunderskottet, vilket tyvärr inte socialdemokraterna har gjort under senare år.

Herr talman! Egon Jacobsson använde halva sin tid till att tala om oenighet mellan tre borgerliga partier. Jag vill påpeka att det inte är så konstigt om tre olika partier i vissa frågor har olika åsikter. Det är tvärtom mycket naturligt — det är därför vi är tre partier. Men det väsentliga är att vi i de stora skattefrågorna är helt beredda att tala oss samman efter valet i höst och att vi är övertygade om att vi skall kunna göra det. Får jag dessutom påpeka för Egon Jacobsson att det, såvitt jag vet, råder stor oenighet också hos socialdemokraterna när det gäller skattepolitiken. Jag hörde i kväll i TV finansministern förklara hur svårt han hade det i sitt eget parti och med LO när han ville sänka marginalskatterna. Det tycks förekomma en viss oenighet även bland socialdemokraterna — det är rättare sagt allmänt bekant. Egon Jacobsson sade, apropå realisationsvinster och neutrala regler, att det väsentliga är att det blir samma skatteutfall när man gör en försäljning. Det håller jag med om, och det är precis detta som jag i min motion har visat att det inte blir. Det är därför som jag vill ha en översyn av realisationsvinstbeskattningen. Skatteutfallet är inte oberoende av vad man har sålt.
Herr talman! Mot bakgrund av att vi har haft en särskild diskussion om den formella behandlingen av motionsyrkandet kanske jag inte uppfattade allt vad Egon Jacobsson sade. Jag uppfattade inte att Egon Jacobsson egentligen hade något försvar gentemot att inte höja aktieomsättningsskatten.

Beträffande den formella frågan har det med utgångspunkt i mitt påpekande varit litet diskussion med kammarkansliet och utskottets kanslichef. Man säger att det enda riktiga vore att motionen behandlades under mom. 4, men att det för en sådan ändring erfordras en återremiss av ärendet. Med utgångspunkt i att jag vet att vi har ett ganska digert program både i skatteutskottet och i kammaren under tiden framöver, kommer jag att avstå från att yrka på den formellt riktiga behandlingen. Jag nöjer mig med att motionen tas upp under mom. 8.
Herr talman! Det verkar som om det viktigaste för Tommy Franzén är att få motionen riktigt avslagen, och jag tror nog att vi skall klara av det. Sedan vill jag till Bo Lundgren och Karin Ahrland säga: Båda två försöker tona ner de skillnader som de facto finns när det gäller uppträdandet inom skattepolitiken. Man säger att det råder en betydande enighet, men det är ju inte alls så, Bo Lundgren! Går man igenom skatteutskottets betänkanden under denna mandatperiod finner man betydande oenighet. Bo Lundgren säger att det finns enighet om att inte vilja höja skattetrycket. Det stämmer — när ni är i opposition. Men i regeringsställning höjde ni skattetrycket från 48,5 9 till 51,1 96 av bruttonationalprodukten. Detta är den moderata skattepolitiken. Före 1976 års val lovade ni att sänka ett tjugotal skatter. Före 1979 års val — då ni hade gått i opposition — skulle ni sänka skatterna. Före 1982 års val skulle ni sänka skatterna. Nu är ni också i opposition, och nu skall ni sänka skatterna. Men 1977 81, då ni hade det direkta ansvaret, höjdes 74 skatter. Jag har dem förtecknade, Bo Lundgren, men tiden medger inte att jag nu läser in dem till kammarens protokoll. Det var emellertid inget dåligt antal höjningar ni åstadkom när ni hade det politiska ansvaret. När ni satt utanför regeringen och drev oppositionspolitik samtidigt som ni stödde de två andra borgerliga partierna, var ni också med och röstade både för nya skatter och för höjningar av redan införda skatter. När det gäller uppskovsreglerna, Bo Lundgren, har vi en kommitté som arbetar. Det känner Bo Lundgren väl till. Den kommer att lämna sitt betänkande om någon månad. Utskottsmajoriteten tycker därför att det är rimligt — vilket också är praxis — att man avvaktar tills kommittén kommer med sitt förslag. Jag vill till Ingemar Hallenius säga att vi visst skall öka det produktiva sparandet. Det är bara det att vi har olika uppfattning om metoderna för hur vi skall göra det. När det gäller budgetalternativet skall jag inte göra några kommentarer, då risken annars är att vi kommer in i en ny och kanske vidgad diskussion. Det tycker jag skulle vara onödigt. Till Karin Ahrland skall jag inte säga något mer. Jag tycker att vi skall skona hennes hals.

Herr talman! Metoderna skiljer, säger Egon Jacobsson. Jag har efterlyst några synpunkter från Egon Jacobsson just beträffande det produktiva sparandet. Jag konstaterade att ingenting har skett, utan vad socialdemokraterna under de här två åren har genomfört är i stället åtgärder som har missgynnat just det produktiva sparandet, framför allt hushållssparandet i aktier. Det institutionella sparandet har i stället ökat, och det innebär att det är en mindre del som går ut till allmänheten. Det är viktigt att vi har ett brett sparande just bland allmänheten och att det enskilda aktieägandet därigenom ökas.
Herr talman! Jag tackar Egon Jacobsson för hans hänsyn. Jag vill bara säga att hans metod att undvika sakdebatten vittnar om att han inser att även om min röst är svag i dag, så är argumenten starka.
Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda igen, men Egon Jacobssons bemötande gjorde mig tvungen att i varje fall ta en kort stund till i anspråk. Det är, Egon Jacobsson, inte fråga om vilket resultat behandlingen får, utan det viktiga är att det blir en just och riktig behandling. Att Egon Jacobsson sedan anser att resultatet kan vara si eller så hör liksom inte till saken. Låt mig bara slutligen konstatera att försvarsargumenten från utskottets talesmans sida har varit mycket svaga beträffande en skärpning av aktievinstbeskattningen.
Herr talman! Det verkar som om Bo Lundgren är något besvärad över att vi tar upp den moderata skattepolitiken. Han hävdar att den här debatten skulle föras under en allmän skattedebatt. Men det skall den absolut inte. I snart sagt varje skattedebatt försöker ni framställa det socialdemokratiska partiet som skattehöjarpartiet nummer ett och er själva som skattesänkarpartiet. Men det är inte så. Får ni det politiska ansvaret höjer ni skatterna. Ni höjde 25 statliga skatter under åren 1976-1978. 1979-1981 höjde ni ytterligare 50. Då hade ni ökat tempot så att ni höjde en skatt varannan vecka. Skattekvoten steg de facto från 48,5 96 till 51,1 26 av bruttonationalprodukten. Ni höjde momsen från 17,65 96 till 23,46 96, ni höjde bensinskatten från 48 öre till 130 öre per liter, ni höjde oljeskatten från 45 kr. till 296 kr. per kubikmeter, ni höjde bilskatten med 7596 och ni genomförde en rad skattehöjningar på boendesidan. Inflationsskyddet, som Bo Lundgren säger att ni införde, blev en tvåårig parentes, för det upphävdes i praktiken genom riksdagsbeslutet 1980, efter förslag av den dåvarande trepartiregeringen. Som en följd härav skärptes också den statliga inkomstskatten både 1981 och 1982, vilket fick till följd att marginalskatterna i inkomstskattesystemet steg påtagligt mellan 1976 och 1981.